Fru talman! I syfte att göra civilförsvaret till en rent humanitär organisation utan beväpnade enheter har nu utskottsmajoriteten föreslagit riksdagen att bevakningsoch ordningsuppgiften skall bort från civilförsvaret. Genom att civilförsvaret då inte längre har beväpnade enheter bör det folkrättsliga skyddet och säkerheten förbättras för civilförsvarets personal i krig. Flera remissinstanser är kritiska och menar att man inte når målet att helt avväpna civilförsvaret så länge civilförsvarets värnpliktiga kommer att vara beväpnade. Civilförsvarspliktiga kan betraktas som krigsmän, eftersom de tjänstgör i väpnade enheter. Utskottsmajoriteten anser att det är en lämplig lösning att genom en särskild lag ålägga civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret. Vi motionärer delar inte den uppfattningen. En bättre lösning hade varit att förlänga värnpliktsåldern än att ge möjlighet att använda civilförsvarslagen i de fall där man vill utnyttja personal över 47 års ålder för uppgifter inom beväpnade enheter. Jag tycker att det är olustigt att militärt utbildade tas i anspråk i militära enheter med hjälp av civilförsvarslagen. Utskottsmajoriteten tar lätt på kritiken mot förslaget att på detta sätt ålägga människor vapentjänst med hjälp av civilförsvarsplikten. Det väsentliga är att det inte finns beväpnad personal i civilförsvarets verksamhet. Enligt vår mening är det inte en tilltalande lösning att använda civilförsvarsplikten för att placera personer i beväpnade enheter. Både för den enskilde och för grupper kan det bidra till missförstånd rörande civilförsvarsverksamheten. Det synes bättre att i stället använda värnplikten för de enheter som är beväpnade. Vi har tidigare från folkpartiet motionerat om att höja värnpliktsåldern från dagens 47 år till 55 år, samtidigt som åldern för civilförsvarsplikt sänks från 65 till 55 år. Genom en sammanfallande övre åldersgräns markeras att personen överförs från militärt försvar till civilförsvar vid den tidpunkt då det i varje enskilt fall är mest rationellt. Att den allmänna värnplikten skall upphöra vid 47 års ålder är en godtycklig gräns. Den medför många gånger problem för det militära försvaret, som inte kan utnyttja personalen annat än för särskilt frivilligt åtagande efter fyllda 47 år. Särskilt i områden med gles befolkning men med stort behov av bevakningsoch lokalförsvar samt dessutom när det gäller vissa svårersättliga krigsbefattningar skulle det vara av stort värde, om man längre än nu kunde utnyttja personalen inom försvaret. Genom att kunna nyttja värnpliktiga under en längre tid i bevakningsenheter vore det möjligt för försvarsmakten att tidigare än annars avstå från andra värnpliktiga vid lägre ålder, vilket skulle öka möjligheterna att föryngra civilförsvaret. En höjd värnpliktsålder innebär inte att man binder sig för fler personer i det militära försvaret. Antalet personer till fältförband, lokalförsvar, bevakningsenheter och andra förband kan vara detsamma i båda fallen. Skillnaden är att man i fallet med en högre åldersgräns för värnplikten kan få en rationell åldersmässig avvägning mellan militära enheter och civilförsvaret. Man kan då bättre tillvarataga den enskildes kapacitet, vilket är av särskild betydelse i områden som är glest befolkade. Dessa fördelar är en följd av att befattningskraven och den enskildes förmåga blir mer utslagsgivande än ett stelt system med åldersgränser. Vidare vore det en klar fördel om man slapp använda civilförsvarslagen för krigsplacering av personal i enheter som är beväpnade. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid detta utskottsbetänkande.

Fru talman! I många år har det varit fråga om att föra över civilförsvarets ordningsoch bevakningstjänst till någon annan huvudman. Under årens lopp har många utredningar förordat detta. Det främsta skälet har varit att man genom att avväpna civilförsvaret skulle förbättra det folkrättsliga skyddet och säkerheten för civilförsvarets personal i krig. Ett annat skäl har varit att man velat göra om civilförsvaret till en rent humanitär organisation. Men det behövs någon form av tjänsteplikt för att man skall kunna rekrytera personal till sådana områden inom totalförsvaret som inte omfattar civilförsvarsplikten eller värnplikten samt för att man skall kunna öva ifrågavarande personal i fredstid. Eric Hägelmark uttryckte nyss stora farhågor för att civilförsvaret och dess personal kanske skulle komma att betraktas på ett felaktigt sätt bara därför att civilförsvarspliktiga tjänstgör inom andra verksamhetsområden. Jag och övriga ledamöter av försvarsutskottet finner att dessa farhågor är mycket starkt överdrivna. Den som blir skyldig att tjänstgöra enligt den föreslagna lagen kommer inte i något avseende att tillhöra civilförsvaret utan i stället den verksamhet som hon eller han deltar i. De som kommer att tas ut till ordningsoch bevakningsuppgifter tillhör alltså polisväsendet eller försvarsmakten. Vidare har Eric Hägelmark och en annan folkpartist i en motion förordat en höjning av värnpliktsåldern. Utskottet menar att konsekvenserna av en sådan åtgärd knappast kan överblickas utan att man ser över hela systemet av pliktlagar, och en sådan översyn är f.n. inte aktuell. Fru talman! Betänkandena 16 och 17 från försvarsutskottet berör båda civilförsvarslagen och i ett fall samma paragraf. Det gäller 65 §. Betänkande 17 tog kammaren ställning till i förra veckan. Med anledning att betänkandena 16 och 17 från försvarsutskottet har kommit att behandlas i omvänd ordning yrkar jag — när vi nu behandlar betänkande 16 — bifall till vad utskottet hemställer med den ändringen att andra stycket i 65 § civilförsvarslagen får den lydelse som riksdagen beslöt med anledning av utskottets betänkande 17.

Fru talman! Riksdagen antog år 1970 en lag om linjesjöfart på Gotland. Lagen innebär att regeringens tillstånd krävs för att man skall få bedriva linjesjöfart mellan Gotland och svenska hamnar utanför Gotland. Motivet för lagens tillkomst var att om samhället skulle ge ekonomiskt stöd till trafiken på Gotland, så måste statsmakterna också ha ett direkt och avgörande inflytande över transportapparaten. Om detta är ingenting att säga — det är samma förhållande som gäller för järnvägarna. Staten har förbehållit sig rätten att fastställa turlistor och taxor — detta för att målsättningen skall uppfyllas att Gotlands trafikförsörjning skall vara av god och regelbunden standard året om och att priset på en färjeresa skall vara anpassat till priset för en andraklassbiljett på tåg för motsvarande sträcka. Detta sista står att läsa i bil. 8 till årets budgetproposition, precis som det stod att läsa i fjolårets budgetproposition. Jag återkommer till detta längre fram. Fru talman! Först några ord om Bertil Danielssons och min motion nr 416 angående linjesjöfart mellan Öland och Gotland. Under gångna tider förekom en mycket livlig trafik mellan vårt lands två största öar. Redan tidigt på 1800-talet etablerades fasta båtförbindelser mellan Gotland och Öland, en sorts färjetrafik. I mitten av 1960-talet sammanknöts de två orterna Klintehamn och Grankullavik med upp till tre dagliga dubbelturer under högsäsong. År 1967 blev Gotlandsbolaget ensamt om att bedriva färjetrafik. Under de två sista åren på 1970-talet gick linjen inte till Klintehamn utan i stället till Visby. År 1980 betraktades linjen som olönsam och lades ner. Ingen frågade varför linjen blev olönsam. Kanske var det linjesträckningen, kanske var det någonting annat — i en monopolsituation behöver man inte fråga. Så är det. De år som tonnaget utnyttjades maximalt var resandeströmmen faktiskt mellan 40 000 och 45 000 passagerare. Det var alltså många människor som reste den här vägen. Ändå ansågs denna linje obehövlig när det gällde att uppfylla målsättningen om Gotlands trafikförsörjning. Ingen hänsyn togs till att en bra sjöförbindelse mellan öarna betydde mycket för turistindustrin och därigenom också indirekt gav intäkter till stat och kommun samt att den gav arbetstillfällen. Vi vet nu att 1983 sökte sig 20 9 fler utländska turister till Sverige än tidigare. Dessutom stannade vi själva hemma i en högre utsträckning. 1982 och 1983 förekom ingen trafik mellan öarna. För de båda öarna är en bra sjöförbindelse dem emellan ett viktigt hjälpmedel i en alltmer hårdnande konkurrens om Sverigeturisten. En bra färjelinje är ett starkt argument i marknadsföringen i utlandet. Sveriges turistråd har också fått åtskilliga miljoner just för att marknadsföra Sverige runt om i världen, bl.a. som ett exotiskt turistland, och det är just vad Öland och Gotland är. På hösten 1983 började ett nytt folkrederi att ta form — Rederi AB Ölandsborg. Detta rederi har nu lagt in ansökan till regeringen om att få bedriva linjesjöfart mellan Grankullavik och Klintehamn. Men se, nu vaknade Gotlandsbolaget ur sin Törnrosasömn. Det var som att sätta en trollstav mot fartygsskroven. Gotlandsbolaget tog upp överläggningar med transportrådet. När man tänkte efter — Gotlandsbolaget alltså — fanns det nog en lösning. Jo, minnsann, M/S Tjelvar skulle kunna trafikera sträckan Grankullavik-Klintehamn, till att börja med tisdag, onsdag och torsdag. Och om transportrådet så önskade skulle man framdeles faktiskt kunna trafikera linjen alla veckans sju dagar — utan att Gotlandsbolagets totala tonnage skulle behöva ökas. Kanske skulle trafiken också gå med en liten vinst tack vare den nya taxekonstruktionen 1982. Fru talman! Blotta tanken på konkurrens gav detta resultat — inte dåligt. Varken Gotlandsbolaget eller transportrådet är i dag intresserat av något konkurrerande bolag. De säger det klart i sina remissyttranden angående Ölandsborgs koncessionsansökan. Ärendet ligger nu hos regeringen. Jag har svårt att inse varför den som bedriver linjesjöfart på Gotland utan statligt stöd egentligen måste ha regeringens tillstånd. Jag anser att det är ett omotiverat ingrepp i den fria konkurrensen — ett ingrepp som står i strid med de principer som bör tillämpas inom näringslivet. Fru talman! Denna linje är en utpräglad turistlinje som säkerligen tål konkurrens, och jag hoppas fortfarande på ett positivt resultat av Ölandsborgs ansökan hos regeringen, alldenstund bolaget uppfyller kraven i lagen om linjesjöfart. Resultatet blir säkerligen många fler gäster till Gotland, många fler arbetstillfällen och förmodligen också en ökad trafik på Gotlandsbolagets båtar. Fru talman! I min andra motion, nr 554, har jag även berört tiden för turlistornas fastställande, och jag läser med glädje vad utskottet säger i betänkandet, nämligen att avsikten nu är att turlistorna för 1985 skall fastställas i augusti detta år. Det är avsevärt mycket tidigare än förr. Det måste också innebära att man ganska snart måste fatta beslut även när det gäller turlistorna mellan Öland och Gotland. Det är mycket viktigt att turlistorna finns färdiga tidigt, så att de kan komma med i marknadsföringen av Sverige genom broschyrer på olika språk. Jag vill här ställa en fråga till utskottets talesman: Kommer så att ske? Kommer turlistorna på denna utpräglade turistlinje att fastställas i augusti, så som det står i utskottsbetänkandet? Jag skulle också vilja fråga utskottets talesman: Anser han att turistlinjen tål denna konkurrens? Så några ord om min motion 554 angående trafikpolitiken i stort. Det bör vara en angelägen uppgift för transportrådet att medverka till fortsatta rationaliseringar i Gotlandstrafiken i syfte att med upprätthållande av tillfredsställande trafikförsörjning minska bidragsbehovet. Det står att läsa såväl i det utskottsbetänkande som nu behandlas som i budgetpropositionens åttonde bilaga detta år. Vi på Gotland har självfallet ingenting emot rationaliseringar i trafiken, och det finns åtskilligt att göra härvidlag, t.ex. när det gäller bokningssystemet. Gotlandsbolagets nya verkställande direktör söker också nya inkomstkällor. Han har många goda idéer, som säkerligen kommer att nedbringa kostnaderna för staten. Det har jag helt klart för mig. Men, fru talman, rationaliseringar som går ut över den trafikpolitiska målsättningen kan vi på Gotland absolut inte acceptera. Enligt 1979 års beslut skall trafikpolitiken inordnas i ett större sammanhang och medverka till att uppnå målet också när det gäller näringsoch regionalpolitik. Den målsättningen gäller fortfarande enligt årets budgetproposition. En nödvändig förutsättning för det befintliga näringslivet på Gotland är goda kommunikationer till fastlandspriser. Gotland saknar ju två mycket viktiga valmöjligheter, nämligen tåg och bil, och därför har riksdagen också fastställt att priset för en färjeresa skall vara anpassat till priset för en andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka. Men, fru talman, detta stämmer i sanningens namn inte — inte ens på den längsta sträckan mellan Nynäshamn och Visby. Kilometerpriset på järnväg var 48 öre vid årsskiftet 1983-84 och i linjesjöfart 65 öre. Dessutom råder enhetstaxa för de olika linjerna, vilket gör att prisskillnaden blir ännu större på den södra linjen. Genom denna taxekonstruktion minskas stödet till Gotlandstrafiken med minst 5 miljoner. Med andra ord blir kostnaderna för dessa resor 5 miljoner dyrare än motsvarande tågresor. Detta gör att havet numera inte endast är en vattenbarriär till det svenska fastlandet — havet har också blivit en kostnadsbarriär som vi inte kan acceptera vare sig för våra egna på Gotland eller för våra gäster. Fru talman! Kan man verkligen uppnå den trafikpolitiska målsättningen när man ger avkall på denna viktiga princip — lika stora kostnader för lika långa resor vad gäller båt och tåg? Denna princip borde väl rimligen gälla. Någon taxesamordning mellan båt och tåg existerar inte heller. Utskottet anser att de berörda trafikföretagen bör bestämma i frågor som rör taxesamordning. Då är det väl lämpligt, fru talman, att staten här tar ett initiativ. Eller kanske initiativet redan är taget? Vad säger utskottets talesman? För resande till och från Gotland blir det en stor belastning när man skall börja räkna kostnaderna från noll igen när man flyttar över till fastlandet. Gotlandsbolagets årsberättelse för 1983 har i dagarna presenterats. Här konstateras att Gotlandsbolaget i fjol tappade 38 000 passagerare eller 4 Jo, alltså lika många människor som förflyttade sig mellan Öland och Gotland när det var som mest. Antalet personbilar minskade med 3 96. Turistnäringen sysselsätter 10 926 av Gotlands befolkning, och därför är dessa siffror mycket oroande. I andra delar av landet ökar turisttrafiken. I dag kostar det över 1 000 kr. för en bilburen fyrbarnsfamilj att resa till och från Gotland. Detta är alltså en tillkommande kostnad, vilket är mycket i dagens kärva ekonomiska läge framför allt för barnfamiljer. Det är nödvändigt att taxesättningen ses över så att Gotland åter blir konkurrenskraftigt. Detta kommer staten också att tjäna på genom att fler reser med båtarna, skatteintäkterna ökar och det blir ett ökat inflöde av utländsk valuta — förmodligen avsevärt mycket större penningsummor än de 5 miljoner som enhetstaxan ger i tillskott till statskassan. Fru talman! När det gäller anslutningsresorna, som jag har talat om i min motion, vet jag att transportrådet Norrbom redan har tagit ett initiativ, och det är jag tacksam för. När det gäller turlistorna för Ölandstrafiken hoppas jag få besked av utskottets talesman här och nu. I fråga om taxorna vet jag att Gotlandsbolagets nya verkställande direktör redan tagit många initiativ för att pressa kostnaderna, och jag hoppas då att också taxorna skall pressas så att propositionens ord får verklighetstäckning. Orden i propositionen bör väl bli verklighet, eller vad säger utskottets talesman? Det kan väl inte i längden få vara bara ord? När det gäller den första motionen kan jag inte ställa något yrkande, eftersom frågan behandlas av regeringen. När det gäller den andra motionen har jag inte heller något yrkande; jag hoppas att ärendet så småningom skall åtgärdas. Tack!

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 22 behandlas bl.a. transportstödet för Gotlandstrafiken och ett antal motioner vilka rör färjetrafiken till och från Gotland. Transportstöd till Gotlandstrafiken har utgått under alla år sedan beslut fattades av riksdagen 1974. Fram till den 1 januari 1982 beräknades stödet på det faktiska avståndet mellan Gotland och de trafikerade hamnarna på fastlandet. Men riksdagen fattade under höstsessionen 1981 beslut om att fraktberäkningsavståndet skulle vara 15 mil, oavsett vilken hamn som trafikerades. Detta var för gotlänningarna ett helt oacceptabelt avsteg från den tidigare gällande principen för taxesättning, den s.k. vägprincipen. De principer som tidigare gällde innebar att transportföretagen i landet vid godsbefordran kunde tillämpa samma taxa för Gotlandstrafiken som för trafiken inom landet i övrigt och att persontaxan relaterades till priset för andra klass tågresa på en motsvarande färdsträcka. Transportrådet föreslog av besparingskäl att en enhetlig taxa skulle införas och ansåg att det var naturligt att taxesättningen i den trafikstarkaste relationen var normerande. Man utgick då från att det skulle vara den mellan Nynäshamn och Visby. Även om den mesta trafiken går över Nynäshamn är det betydande mängder gods som går via Oskarshamn. De 15 mil som denna enhetstaxa är beräknad på motsvarar den längsta av de fyra sträckor som kommer att trafikeras under innevarande år. Avståndet till Oskarshamn är 11,6 mil. För att Gotland skall kunna utvecklas som län och region och för att vi som bor på denna ö så långt möjligt skall kunna få levnadsbetingelser som är likvärdiga övriga svenskars har kommunikationerna med fastlandet en helt avgörande betydelse. Den kostnadsökning som skedde fr.o.m. 1982 har väsentligt försämrat det gotländska näringslivets konkurrensförmåga. Eftersom vi måste konkurrera på fastlandet med våra produkter från industri och lantbruk är det verkligen inte likgiltigt vilka fraktkostnader som gäller. Bra och framför allt rättvisa kommunikationer är vårt läns absoluta livsnerv. Det är alltså detta orättvisa system som vi vänder oss emot. Vi kan acceptera besparingar och ha förståelse för att de måste företas, men villkoret att det måste ske på ett rättvist sätt ger vi aldrig avkall på. När utskottet i denna fråga år efter år tycker att det är riktigt med enhetlig taxesättning och finner den förenlig med vägprincipen måste vi uppfatta detta som ett mycket cyniskt synsätt. I betänkandet formulerar man det så, att Nynäshamn-Visby-linjen fick bli normerande — jag upprepar: fick bli normerande. Det verkar mera vara ett bekvämt sätt att nå ett besparingsmål än att ta hänsyn till den gotländska befolkningens berättigade rättvisekrav. Det finns någonting som heter medeltal. Det finns här något som kan kallas för medelavstånd mellan trafikerade hamnar och som det går att räkna fram. Det är därför i högsta grad berättigat när länsstyrelsen på Gotland i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 säger sig ”se med oro på att riksdagens uttalande om taxesättning enligt den s.k. vägprincipen nu tycks ha fallit i glömska”. också transportrådets uppgifter att medverka till fortsatta rationaliseringar för att minska behovet av transportstöd. Om nu transportrådet kan medverka till möjliga rationaliseringar inom Rederi AB Gotland, skall inte någon invändning göras mot detta. Men sådana rationaliseringar får inte tillåtas drabba turtäthet, prissättning eller trafikanternas berättigade krav på tillfredsställande trafikservice. En försämring av nuvarande trafikstandard kan vi inte acceptera. Av vital betydelse i detta sammanhang är också den del i beslutet om vägprincipen som rör taxesättningen för persontrafiken. Där har man också frångått innebörden, nämligen ett kilometerpris som skall motsvara andra klass med tåg. Ett avstånd på 15 mil över sjön skulle med ordinarie tågpris kosta 72 kr., medan priset för båtbiljetten är 96 kr. Prisskillnaden på en tur och retur-biljett blir mer än 40 kr. På Oskarshamnslinjen, som är betydligt kortare, blir det en ytterligare prishöjning med 25 90. Här vänder jag mig bestämt emot utskottets uttalande att stödet för persontrafiken till och från Gotland f. n. synes ha en lämplig utformning. Får jag fråga: Lämplig för vem? Ja, inte är det för resenärer som åker till och från Gotland med Gotlandsbolagets färjor. Jag avser att återkomma i denna speciella fråga i samband med behandlingen av turistpropositionen, eftersom kostnaderna har så avgörande betydelse när det gäller att planera för exempelvis semesterresor. I motion 1769 tar jag också upp frågan om möjligheter till genomgående taxesättning vid köp av biljetter. Som det nu är löser man en biljett för färjeresan och sedan en ny biljett från exempelvis Nynäshamn till Stockholm. Skall man sedan vidare i Sverige måste man lösa ytterligare en ny biljett. Detta medför avsevärda fördyringar jämfört med exempelvis tågresenärer i Övriga Sverige. Jag tycker att utskottet gått förbi denna fråga ganska lättvindigt när man hänvisar till ett utredningsarbete som gjordes för fem år sedan. Med litet god vilja kunde kanske även denna fråga fått prövas i transportrådet. När det gäller slopandet av det s.k. Gotlandstillägget kan jag i och för sig ansluta mig till utskottets skrivning och nöja mig med att uttala en förhoppning att den aviserade översynen verkligen får till resultat att detta tillägg på varje bilfraktsedel kommer att slopas. Detta tillägg påförs varje inrikes bilfraktsedel och påminner alla befraktare om att de är med och betalar något slags nådegåva till gotlänningarna, även om de aldrig skickar något gods till Gotland. På samma sätt skulle liknande ”öronmärkning” kunna göras på fraktsedlar till alla platser som ligger i smala, krokiga och dåligt underhållna vägar som går illa åt bilarna, och där de verkliga transportkostnaderna per kilometer onekligen blir högre än på en lättrafikerad, snabb och väl underhållen motorväg. Det är dock bara Gotland som brännmärks på detta sätt. Alla andra platser i Sverige bakas tyst och stilla in i samma kilometertaxa. Det är därför hög tid att denna diskriminering upphör. Men skulle departementschefen med orden ”samtidigt minska behovet av statsbidrag” avse något annat än Gotlandstillägget, anser jag att översynen bör ske i samverkan med representanter för län och kommun. Detta uttalande inger en viss oro, och det skulle vara tacknämligt om utskottets talesman här kunde klargöra de frågetecken som finns i denna skrivning. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till motion 1769 i här berörda delar yrkandena 1, 2 och 3. Sedan vill jag något kommentera min motion nr 1263 som gäller linjesjöfarten mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland. Det finns både ekonomiska skäl och i hög grad sysselsättningspolitiska motiv för att stärka turismen på Gotland och Öland. För Gotlands del visar föregående års redovisning en vikande turistström. Den begränsande faktorn är utan tvivel våra kommunikationer, och därför är naturligtvis alla initiativ för att förbättra dessa att hälsa med tillfredsställelse. En daglig färjeförbindelse mellan Grankullavik och Klintehamn under turistsäsongen skulle verksamt bidra till att möjliggöra för fler människor att besöka Gotland. Den korta restiden är en stor fördel. Den starka lokala opinion som vuxit fram med önskemål om en återupptagen färjetrafik mellan de båda hamnarna är naturlig, med tanke på att befolkningen under en lång följd av år upplevt fördelarna med en sådan trafik. Länsstyrelsen på Gotland har i ett yttrande till kommunikationsdepartementet tillstyrkt koncession för Rederi AB Ölandsborg för sommartrafik, under förutsättning att denna ej menligt påverkar betingelserna för den reguljära åretrunttrafiken. Man menar att en sådan trafiklinje kan komma att ge betydande tillskott till turistnäringen på såväl Gotland som Öland. Den förbättrade tillgängligheten ger t.ex. möjligheter att sälja paketresor Öland Gotland-Stockholm till utländska turister och för endagsturism. Länsstyrelsen anser också att mycket talar för att linjen huvudsakligen skulle komma att generera nya turistresor till och från Gotland och inte i första hand medföra ett minskat resande på övriga färjelinjer. För att få klarhet i detta bör tillstånd kunna ges för att bedriva trafik sommartid på linjen Grankullavik-Klintehamn under en försöksperiod. Fru talman! Jag noterar att ledamöter från centern, folkpartiet och moderaterna i utskottet har avgivit ett särskilt yttrande till förmån för Sivert Carlssons, Barbro Nilssons och min egen motion och att man av formella skäl inte kunnat avge reservation. Fru talman! Jag yrkar trots det bifall till min motion 1263 och i motsvarande delar motionerna 1771 och 416.

Fru talman!

Nu är det precis tvärtom, och det är mot den bakgrunden ett enigt utskott med företrädare för samtliga politiska partier som är representerade i riksdagen har lagt fram det här förslaget. Därför är det, tycker jag, litet märkligt när Gunhild Bolander går upp och öser galla bl.a. över den enhetstaxa som gäller för Gotlandstrafiken. Gunhild Bolander är precis lika medveten som någon annan här i kammaren om vem som lade fram förslaget om enhetstaxa. Det var en centerpartistisk kommunikationsminister som hette Claes Elmstedt. Gunhild Bolander satt själv här i riksdagen vid det tillfället, och mig veterligt väckte hon inte någon motion om någon förändring av förslaget. Det var alltså även då ett enigt utskott som tillstyrkte förslaget om enhetstaxa. Denna enhetstaxa får man se mot bakgrund av att riksdagen vid flera tillfällen har uttalat sig för och ställt krav på att transportrådet så långt det går skall försöka att rationalisera Gotlandstrafiken för att på det sättet hålla de statliga bidragen nere. Gotlandstrafiken var för en del år sedan en källa till ständiga bekymmer. 1978 uppgick transportstödet till Gotland till 19 milj.kr. Detta stöd ökade väldigt snabbt och var 1981 uppe i över 80 milj.kr. Riksdagen sade då ifrån: Så här kan det inte fortsätta. Alla möjliga åtgärder måste vidtas för att rationalisera trafiken. Men riksdagen sade vidare — och det är väldigt viktigt i detta sammanhang — att rationaliseringarna skall ske på ett sådant sätt att gotlänningarnas trafikförsörjning inte försämras. Vi har nu under ett antal år lyckats begränsa Gotlandsstödet så att det för nästa budgetår ligger på ungefär 50 milj.kr. utan att för den skull tumma på kraven på en tillfredsställande trafikförsörjning på Gotland. Det tycker jag är bra. Det är därför litet märkligt att centerpartister, folkpartister och moderater vid detta tillfälle i ett särskilt yttrande vill släppa in andra intressenter i Gotlandstrafiken. Man vill göra gällande att det inte kommer att drabba den ordinarie trafiken på Gotland.

Man måste med andra ord höja statsbidraget med mellan 7 och 10 96. Här har vi problemet. Ni som nu har varit uppe i talarstolen var förra året utan reservationer med om att fatta beslut om att riksdagen skulle ålägga transportrådet att rationalisera trafiken för att hålla statsbidraget nere. Men detta förslag innebär en ökning av statsbidraget med 4 milj.kr. Det andra alternativet är naturligtvis att försämra Gotlandstrafiken med 4 milj.kr. för att kompensera bortfallet. Det tror jag inte att någon gotlänning vare sig vill eller är betjänt av. Gotlandsbolaget kommer nu att trafikera sträckan Grankullavik-Visby med en daglig dubbeltur tisdagar, onsdagar och torsdagar. Låt oss se hur detta utvecklar sig. Jag tror att det kommer att utveckla sig bra. Med den här utökningen för att tillgodose gotlänningarnas intressen kommer vi även i fortsättningen att ha en tillfredsställande trafikförsörjning på Gotland. Det tror jag att vi alla är betjänta av. Sedan ett par ord om taxesamordningen. Det är, som vi skrivit i betänkandet, en fråga för länshuvudmännen om man vill ha en enhetstaxa eller inte. Jag kan lugna Barbro Nilsson när det gäller taxornas fastställande. Målsättningen för transportrådet är att taxorna skall fastställas i augusti månad. Till slut, fru talman, några ord om vägprincipen. Det avgörande är naturligtvis hur man räknar. Om man, som motionärerna har gjort, räknar med det i alla sammanhang allra billigaste alternativet, kan det naturligtvis bli en viss skillnad. Tillämpar man emellertid vägprincipen på det sätt som är - avsett uppkommer inte dessa skillnader. Då blir resultatet ett annat. Det är mot den bakgrunden vi i utskottsbetänkandet har skrivit att man i all den utsträckning det är möjligt skall tillämpa vägprincipen när det gäller Gotlandstrafiken. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Diskriminering är ett ganska hårt ord. Det tar jag bara till när det gäller Gotlandstillägget. Där handlar det om diskriminering. I övrigt är det ett för hårt ord. Jag skulle vilja be Olle Östrand att gå tillbaka till riksdagsprotokollet för den 16 december 1981. Där kan Olle Östrand se i vilken mån jag den gången ställde upp för den dåvarande regeringens förslag. Jag gick den gången i debatt med precis samma argumentation som jag har gjort här i dag och som jag gjorde för ett år sedan när det gällde taxesättningen och avsteget från vägprincipen. Det gör alltså ingen skillnad vem som sitter i regeringen. Vad det handlar om är den orättvisa som finns i systemet, att man lägger fast en gräns på 15 mil oavsett vilken hamn som trafikeras. Det är detta orättvisa system vi har vänt oss emot. Det har gotlänningarna gjort utan tanke på vilken regering vi har. Besparingen i december 1981 rörde sig om en summa på 4,7 milj.kr. Hade man gjort en avvägning beträffande de trafikerade avstånden och fått fram samma resultat, hade vi naturligtvis inte protesterat. Vi har aldrig sagt att vi inte ställer upp för besparingar. Det nuvarande sättet att räkna fram besparingarna kan vi emellertid aldrig acceptera. Olle Östrand menade att det bara är centerpartister, folkpartister och moderater som tycker att ett tillstånd för trafiken från Öland till Klintehamn skall få prövas. Låt mig då få säga att de socialdemokratiska ledamöterna i länsstyrelsen inte har någon annan mening. De står bakom länsstyrelsens yttrande till kommunikationsdepartementet i den här frågan. När det sedan gäller jämförelsen med tågpriser är det ett ordinarie tågpris som ger summan 72 kr. Det tror jag inte kan bortdiskuteras. Då kommer man fram till de här skillnaderna, där vi hamnar på nästan 40 kr. i merkostnad för en tur och retur-biljett till och från Gotland.
Fru talman! Vi kan konstatera att turismen på Gotland har minskat det senaste året. Man har lämnat ut frågeformulär, och svaren visar att det är den alltför höga kostnaden för att ta sig till och från Gotland som är en orsak. 1 000 kr. för en fyrabarnsfamilj är en tillkommande kostnad som inte många har råd med. Därför måste vi med alla medel försöka sänka denna kostnad, eftersom turismen är en så viktig industrigren på Gotland — det är helt nödvändigt. Jag tror att Gotlandsbolagets nye verkställande direktör ständigt har detta i tankarna. Om han tillåts jobba vidare och får transportrådet med sig på att inte bara minska kostnaden för staten utan också för de resande, kommer det att bli bra. När det gäller Ölandsborg och de 5 miljoner extra som det skulle kosta om bolaget fick bedriva trafik är det helt klart att det rör sig om en partsinlaga. Det visade sig under 1980-1983, de år när det inte gick några båtar mellan Gotland och Öland, att trafiken på de övriga södra linjerna inte ökade. Det är här i mycket stor utsträckning fråga om tillkommande trafik. Jag skulle dessutom tro att denna tillkommande trafik består av många utländska gäster, som vi på detta sätt kan få till Sverige. Linjen tål nog också konkurrens. Ölandslinjen skall i år trafikeras tisdagar, onsdagar och torsdagar. För det första kunde det ha bestämts i höstas, eftersom man redan då måste ha haft klart för sig att det fanns tonnage. Det måste transportrådet ha kunnat lyssna sig fram till. För det andra är det definitivt fel dagar. Det är nämligen fredag, lördag, söndag och eventuellt måndag som är de trafikstarka dagarna. Varför kör inte Gotlandsbolaget alla dagar i år? Bolaget säger ju klart och tydligt: Visst kan vi trafikera Öland och Gotland samtliga veckodagar utan extra tonnage. Jag ber att i alla fall få tacka för att turlistorna även för Öland och Gotland skall komma i augusti, så att vi får veta hur linjen skall nyttjas följande år. Jag hoppas fortfarande att Ölandsborg skall få koncession. Jag tror att linjen tål den konkurrensen.
Fru talman! Det är helt riktigt att Gunhild Bolander i samband med att vi tog beslutet om enhetstaxa var uppe i talarstolen och framförde vissa synpunkter, men det är en sak. Vad som är viktigt att framhålla är att Gunhild Bolander inte hade väckt någon motion med krav på förändringar av enhetstaxan. Det är det avgörande i denna fråga. Det stämmer att länsstyrelsen tillstyrker färjeförbindelsen mellan Klintehamn och Grankullavik, men det görs under vissa förutsättningar. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande: ”Länsstyrelsen tillstyrker koncession för sommartrafik under förutsättning att denna ej menligt påverkar förutsättningarna för den reguljära åretrunttrafiken.

Om gotlänningarna och Gotlands kommun hade varit så säkra på att den nya linjen inte skulle påverka övrig Gotlandstrafik, borde man ha kunnat gå in med garantier för att statsbidraget — om linjen hade inrättats — inte skulle behöva öka. Det har dock Gotlands kommun sagt bestämt nej till. Det tycker jag är viktigt att påpeka i detta sammanhang. Med andra ord: Gotlands kommun är heller inte säker på att en sådan här ny färjelinje inte kommer att påverka Gotlandsstödet i negativ riktning. Och eftersom vi här i riksdagen har sagt bestämt ifrån att Gotlandstrafiken måste bedrivas rationellt för att man skall kunna minimera statsbidragen, så måste vi — om vi har litet ekonomiskt ansvar — se saken något annorlunda än vad de talare som tidigare varit uppe i debatten tycks göra.
Fru talman! För Olle Östrand tycks det ha störst betydelse om man skriver en motion. Då vill jag fråga: Är det skrivna ordet mera värt än det muntligt framförda i den här kammaren, och vad lägger man då för värderingar i det? Jag vill påstå att den argumentation som jag vid det tidigare tillfället förde var exakt lika kritisk som den jag fört här i dag. När det gäller Ölandstrafiken, så har Gotlands kommun sagt nej till trafik under sommaren 1984. Men man tycker ändå att frågan om tillstånd skall prövas för kommande somrar, så att det skapas underlag för en bedömning av huruvida behov föreligger eller inte. Man kan ju inte exakt veta någonting förrän man har prövat detta. Där har Gotlands kommun och länsstyrelsen i Gotlands län inte skiljaktiga uppfattningar. Man menar att det här tillståndet skall kunna prövas för kommande år.

Fru talman! Jag vill göra några mycket korta kommentarer till det särskilda yttrande som är fogat till trafikutskottets betänkande nr 22. Det gäller förbättrad färjeförbindelse mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland. Frågan ligger ju, som redan har sagts under debatten, hos regeringen för avgörande. Det finns därför, tycker jag, mycket goda skäl att redovisa några av de tunga argument som talar för att regeringen ger Rederi AB Ölandsborg rätt att trafikera den aktuella linjen. Jag tror inte att regeringen kan hitta många exempel på trafikfrågor där befolkningens tryck är så starkt som i denna fråga — i varje fall gäller det Öland. Ölänningarnas och gotlänningarnas berättigade önskemål har bl.a. tagit sig uttryck i en massiv namninsamling. På Öland har man gått ett steg längre, och en mycket stor del av befolkningen har ställt upp med ett personligt ekonomiskt ansvar. Det har tagit sig uttryck i att ungefär 50 000 aktier tecknats till ett värde av ca 6 milj.kr. Regeringen kan — enligt min mening — inte nonchalera denna lokala folkvilja, som vill skapa bättre sjöförbindelser mellan Öland och Gotland. Jag vill vidare framhålla att en förbättrad linjesjöfart mellan Öland och Gotland självfallet även skulle gynna turismen på öarna. Riksdagen har ju vid åtskilliga tillfällen framhållit att områden som Öland och Gotland måste få möjligheter att stärka sysselsättningen. En utökad turism är en sådan möjlighet. Därför gäller det för regeringen att nu visa — som jag ser det — att man verkligen vill göra något för dessa bygder även på det här området. Jag kan inte bortse från att öarna tillhör de industrifattigaste områdena i landet, och de regionalpolitiska motiven för att utveckla turismen och förbättra ekonomin på Öland och Gotland är mycket starka. Trovärdigheten i statsmakternas många uttalanden om att man bör stödja dessa områden skulle utan tvivel öka om regeringen ger klartecken för färjetrafik mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 23 om anslag till Riksfärdtjänst m.m.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 23 behandlas anslaget till riksfärdtjänst samt utformningen av den fortsatta riksfärdtjänsten. Utskottet föreslår en permanentning av riksfärdtjänsten fr.o.m. den 1 juli 1984. Samtidigt föreslås att transportrådet skall ta över det arbete som hittills åvilat nämnden för riksfärdtjänst. Denna nämnd har utarbetat riktlinjer för försöksverksamheten med riksfärdtjänst och har under de tre försöksåren organiserat och lett arbetet med att bedöma utformningen av det framtida systemet med riksfärdtjänst. Sedan den 1 juli 1980 har 20 milj.kr. per år anslagits för försöksverksamheten. Transportrådet, som fortsättningsvis får ansvaret för riksfärdtjänsten, får till sin hjälp en rådgivande delegation med företrädare bl.a. för handikapporganisationerna, kommunförbunden och länstrafikbolagen. Rådet skall övervaka verksamheten, utfärda riktlinjer och föreskrifter och träffa de centrala avtal som behövs. Föredragande departementschefen understryker i propositionen att formerna för riksfärdtjänsten inte nu kan läggas fast. I det sammanhanget aviseras åtgärder som begränsar kostnaderna. Departementschefen aktualiserar bl.a. en samordning av samhällsstödda transporter för att åstadkomma besparingar. Utvärderingen av försöksverksamheten med riksfärdtjänst visar att nära 13 000 personer hittills beviljats färdtjänst och att 92 96 av resenärerna gjort mindre än tre resor per person, dvs. utnyttjat 72 26 av resorna, medan 8 96 av resenärerna har företagit fyra eller flera resor per år, motsvarande 28 96 av resorna. Det är angeläget, menar vi från moderata samlingspartiet, att möjligheterna till riksfärdtjänst för gravt handikappade personer kan permanentas. Tvingande ekonomiska skäl gör det emellertid nödvändigt att redan från början utforma verksamheten så att den blir avsevärt mindre kostnadskrävande än den enligt de beräkningar nämnden för riksfärdtjänst gjort skulle komma att bli — nämnden har beräknat de framtida kostnaderna till 60-70 milj.kr., och då utan andra restriktioner än dem som nu gäller. Skälet till de besparingsförslag som framförs i motioner från moderata samlingspartiet är behovet av begränsning av de statliga utgifterna på alla områden. Våra förslag är betingade av vetskapen om att vi måste minska statens budgetunderskott, och detta kan ske huvudsakligen genom besparingar. Vid en granskning av den föreslagna utformningen av riksfärdtjänsten vill vi bl.a. peka på möjligheten att nedbringa kostnaderna genom en begränsning av antalet resor per person. En övervägande andel av de färdtjänstberättigade har, som nämnts, utnyttjat ca två resor per år och person, medan över en fjärdedel av resorna har företagits av endast 8 90 av resenärerna. Detta indikerar att två å tre resor kan sättas som ”tak”, vilket täcker det resebehov som det övervägande antalet resenärer har. Det kan påpekas att riksdagen, då beslutet om försök med riksfärdtjänst fattades, ansåg att en begränsning i fråga om antalet resor skulle gälla och att det skulle ankomma på nämnden för riksfärdtjänst att lägga fram förslag i det hänseendet. Det framgår också såväl av årets budgetproposition som av utskottsbetänkandet att föredragande statsrådet och utskottet är inställda på att begränsningar i utnyttjandet av färdtjänsten kan bli nödvändiga och bör utredas. Ytterligare ett sätt att minska kostnaderna är, som tidigare nämnts, att samordna samhällsstödda transporter, varvid — om t.ex. SJ:s personliga service förbättrades — fler handikappade än som nu är fallet, dvs. endast 7 90, skulle kunna åka tåg. En sådan åtgärd sammanfaller också med normaliseringsprincipen och med av handikapporganisationerna uttalade önskemål. De utvidgningar av gällander regler som föreslås i propositionen och som tillstyrks av utskottet, nämligen generellt tillstånd att åka taxi eller färdtjänstfordon samt att förtroendemans tjänsteresor i föreningar skall ses som privatresor genom riksfärdtjänsten, motsätter vi oss av framför allt ekonomiska skäl. Vi menar också, vilket även utskottet uttalar, att en differentiering av avgifterna för de riksfärdtjänstresande bör ske med hänsyn till valet av färdmedel m.m. Fru talman! Om man i ett kärvt ekonomiskt läge skall klara en målsättning som går ut på normalisering och bättre handikappanpassning av transportmedel, bostäder m.m. samtidigt som besparingar på statsbudgeten är oundgängligen nödvändiga, måste återhållsamheten i utgiftsökningen starta nu och på alla områden. Jag vill därför rekommendera kammarens ledamöter att följa de moderata förslagen och yrkar således bifall till reservationerna 1 och 3 i trafikutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Görel Bohlin har redan redovisat de flesta faktauppgifterna, varför jag inte bryr mig om att upprepa dem. Det är ett faktum att 8 96 har stått för ungefär en fjärdedel av riksfärdtjänstresorna. Man skulle kunna travestera ett känt uttalande av Churchill och säga att aldrig har så få kostat samhället så mycket. Det är mot den bakgrunden som vi har ansett att det är orimligt att permanenta riksfärdtjänsten, innan man har fått fasta regler för hur den skall fungera. I princip är skillnaden i uppfattning mellan reservanterna och majoriteten mycket liten, för vi har alla en mycket positiv inställning till riksfärdtjänsten. När beslutet om riksfärdtjänsten fattades 1979 ansåg vi att det var ett av de bästa inslagen i det stora trafikpolitiska beslut som då togs. Det får å andra sidan inte innebära att vi tappar kontrollen över ekonomin och användningsområdena. Det är mot den bakgrunden som vi har ansett att det inte är rimligt att nu permanenta en organisation om vilken utskottet och föredragande departementschefen är ense att man måste göra en rad utredningar för att klara ut hur den egentligen skall fungera. Vi kan inte undgå att konstatera att det säkerligen krävs någon form av begränsning av antalet resor som var och en får göra utan att själv betala kostnaderna. På samma sätt anser vi att frågan om tjänsteresor bör regleras. Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Riksfärdtjänsten är en service åt gravt handikappade och bör införas som ett permanent system. Det är utskottets grundläggande inställning, och den delas av vänsterpartiet kommunisterna. Däremot synes de borgerliga utskottsledamöterna enligt reservation 1 vara ganska vacklande i frågan. Man oroar sig på den kanten för kostnaderna och tror att en begränsning av antalet resor skall leda till besparingar. Nämnden för riksfärdtjänst har redovisat — och det har sagts här tidigare — att det stora flertalet resenärer, 92 96, har gjort högst tre resor. Endast 8 90 har gjort fler än tre resor per år. All erfarenhet av ransoneringar visar att sådana stimulerar till maximiuttag. Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som kan erinra sig krigsårens ransoneringar, då t.o.m. personer som inte var rökare blev det för att kunna ta ut maximum av vad man hade rätt till enligt de regler som då gällde för tobaksransoneringen. Det är ungefär så det fungerar. Så snart man inför ransoneringar har människor en tendens att ta ut så mycket de någonsin kan. Det finns inte någon anledning att räkna med någon annan reaktion, om riksfärdtjänsten skulle bli föremål för ransonering. Därmed skulle den mera bli någonting som man anser att man måste försöka ”ta ut” för att man inte skall gå miste om en förmån. Nej, om man vill uppnå verklig besparing, torde en handikappanpassning av de kollektiva färdmedlen inkl. terminalerna vara helt avgörande. I motion 1983/84:2442 och i reservation 4 har vpk just betonat vikten av ett snabbt undanröjande av alla brister vad gäller färdmedlens utformning i detta avseende. Vidare erinrar vi om att riksdagen redan för fem år sedan beslöt — i princip var det så — om en handikappanpassning av kollektivtrafiken. Först flera år senare har transportrådet kommit med konkreta föreskrifter. Enligt vår mening gäller förstås följande regel: Bättre sent än aldrig. Men i vår motion framhåller vi vikten av att den myndighet som skall ansvara för att denna anpassning genomförs också blir utsedd. Enligt beslutet skall nämligen en sådan myndighet utses. Så har emellertid inte skett. Enligt betänkandet lär frågan vara föremål för beredning i regeringskansliet. I så fall har våra initiativ samt handikapprörelsens påpekanden haft en viss verkan. En plan för genomförandet av erforderliga åtgärder bör snarast läggas fast. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till vpk:s reservation 2. I ett särskilt yttrande framhåller en s-ledamot att det vore olyckligt att höja den s.k. egenavgiften vid användning av taxi eller specialfordon, innan en verklig anpassning av de kollektiva allmänna färdmedlen skett. Jag säger detta med tanke på att utskottets majoritet — det framgår av betänkandet — har funderingar på en s.k. differentiering, som man säger, av de egenavgifter som riksfärdtjänstberättigade själva skall betala. De gravt handikappades antal kan i trafiksammanhang, enligt HAKO utredningen , uppskattas till en kvarts miljon människor. Fru talman! Dessa människor, liksom alla andra, måste kunna förflytta sig, om de skall leva ett socialt liv. Det kan f. ö. tilläggas att samma utredning räknar med att ytterligare 750 000 människor på grund av någon form av handikapp har varierande svårigheter vid resor eller förflyttningar. Skröpligheten är mera utbredd än vi många gånger tror. Färdmedlen är dock sedan länge utformade för friska A-människor. Att handikapputrusta trafikmedlen är inte att pliktskyldigast göra något åt andra. Det är i stället att ordna vår gemensamma tillvaro — dvs. för oss som människor. Det är en naturlig ordning när det gäller att slå vakt om varandra, om vi nu verkligen menar något med sådana ord som mänsklig solidaritet. Egentligen är det genant att behöva diskutera sparsamhet i det här sammanhanget med tanke på vad vi annars kostar på oss, även med skattemedel. Denna fråga har en stor social vidd. Det är därför inte mer än rimligt att de handikappade har representanter i transportrådet, lika väl som vi tycks finna att det är naturligt att bilindustrin har självskrivna representanter där. Kanske kunde en sådan representant balansera rådets sammansättning till förmån för en djupare social syn på trafikfunktionen över huvud taget. Att även företrädare för de handikappade skall ingå i den rådgivande delegationen anser vi från vpk vara en självklarhet. I så måtto är vi eniga med utskottet i Övrigt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4 samt i övrigt till trafikutskottets hemställan.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande 23 behandlas riksfärdtjänst och handikappanpassning av kollektivtrafiken. Det gäller åtgärder som på ett mycket drastiskt sätt ökar friheten för enskilda gravt handikappade personer. I samma takt som den offentliga sektorn har ökat sina insatser på färdtjänstens område och vidtagit åtgärder som berört de kollektiva färdmedlen, har handikappades personliga frihet ökat. Jag vill från början slå fast detta, i tider då man från högerkrafter får höra att Sverige är på väg att bli ett ofritt land därför att den offentliga sektorn är för stor och politikerna lägger sig i för mycket. Jag tänkte ta mig friheten att inledningsvis vara personlig. När jag var två år, år 1953, fick min mor polio. Hon blev gravt rörelsehindrad. Vi bodde två trappor upp i ett hyreshus här i staden. Enda möjligheten för mamma att komma ut var om pappa bar henne i sina armar nerför trapporna — någon färdtjänst fanns inte. Och inte hade vi råd att särskilt ofta åka taxi. Så kom de första samhälleliga möjligheterna till färdtjänst, och plötsligt kunde vi besöka släktingar och göra utflykter. Friheten ökade ytterst påtagligt för oss. Våra semestrar tillbringades på DHR:s Tranåsbaden, och tågresorna dit under 1960-talet minns jag fortfarande med en skräckblandad förväntan. Det var fantastiskt att åka tåg med mamma och pappa. Problemet var bara att mamma måste komma upp på tåget och av i Tranås. Och självfallet fick hon inte dricka någonting förrän vi var framme i Tranås, eftersom toaletterna var ointagliga. Jag stod på Centralen i Stockholm och höll händerna för ögonen när pappa sprang omkring på perrongen och jagade möjliga bärare. Jag vågade inte titta förrän mamma var ombord. Sedan var det lugnt tills vi hade passerat Mjölby —då satte den stora skräcken in. Hur skulle vi hinna av i Tranås? Pappa letade efter konduktören, som måste lova att komma. Han gick runt i vagnen för att fråga karlar med starka armar om de kunde vara beredda. Framme i Tranås hoppade jag av och blundade igen. Vilken lycka när vi sedan alla tre stod på perrongen! Och de sista dagarna på semestern förmörkades av den obehagliga hemresan. Tänk om det hade funnits riksfärdtjänst då! Varför har jag berättat detta? Jo, det är just om detta som betänkandet handlar. Nu föreslås i regeringens proposition, vilket utskottet tillstyrker, att riksfärdtjänsten skall göras permanent, efter en fyraårig försöksperiod. På sista året har ungefär 13 000 kunnat resa i landet med riksfärdtjänstens hjälp. Nu föreslås alltså att riksfärdtjänsten blir permanent och att t.v. inga begränsningar i antalet resor eller avgiftssystem skall göras. Det föreslås också att föreningsresor skall betraktas som privatresor och att riksfärdtjänst skall få anlitas samt att generellt tillstånd för riksfärdtjänst skall kunna ges till gravt handikappade som behöver specialfordon eller taxi. Transportrådet skall ta ansvaret, och en rådgivande nämnd skall inrättas, där handikapporganisationerna skall vara med. 38 milj.kr. föreslås till verksamheten för nästa år. Dessutom skall ytterligare utredningar göras. Kanske bara den som vet vilken frihet riksfärdtjänsten ger enskilda människor kan förstå betydelsen av dessa miljoner och betydelsen av att riksfärdtjänsten nu blir permanent i och med dagens beslut. Jag undrar därför om centern och moderaterna inte blundar för verkligheten, blundar för frihetsökningen, när de nu föreslår begränsningar i antalet resor. Det är endast 8 20 som har gjort fler än tre resor, och det är ofta yngre människor som är aktiva i föreningslivet och privatlivet. Varför vill centern och moderaterna nu begränsa den rörelsemöjligheten och den friheten för dessa? Jag måste säga att jag tycker att Rune Torwald gjorde sig skyldig till ett ganska cyniskt uttalande när han sade att aldrig har så få kostat samhället så mycket. Det är någonting som dessa människor verkligen inte kan rå för själva. Jag tror att handikapprörelsen kommer att uppmärksamma detta uttalande. I propositionen redovisas att en grundläggande tanke bakom riksfärdtjänsten är att svårt handikappade personer tillförsäkras en transportstandard som i huvudsak överensstämmer med vad som är normalt för andra människor. Nu kan kostnaderna komma att stiga till 70 milj.kr. om året. Då anses det i propositionen att det finns anledning att överväga åtgärder som begränsar dessa kostnader. Utskottet förtydligar detta. I betänkandet står det att begränsningar av antalet resort. v. inte skall ske.

Om detta står det ingenting i moderaternas och centerns reservation. Där tar man bara upp möjligheten att begränsa antalet resor för att få ner kostnaderna. Också regeringen och utskottets majoritet tycker att det är angeläget att riksfärdtjänstens kostnader begränsas. Men det angelägnaste är att försöka slippa begränsa antalet resor och i stället se till att handikappanpassningen av transportmedlen. fortskrider. När riksfärdtjänsten infördes trodde man att 50 Zo av de handikappade skulle kunna använda tåg, 40 96 flyg och bara 10 96 behöva anlita taxi eller specialfordon. Om den fördelningen hade varit möjlig hade kostnaderna blivit betydligt mindre än nu. I dag är det 76 20 som anlitar taxi eller specialfordon, bara 17 90 flyg och så få som 7 26 tåg. Varför är det så? Ja, en uppenbar orsak är att speciellt tågen är så dåligt anpassade efter handikappades behov. Därför är det ytterst angeläget att tågens tillgänglighet ökar. Nu har SJ startat ett försök i Herrljunga med en rörlig lift på stationen. Det är viktigt att många stationer snabbt får tillgång till en sådan anordning. En trots allt lika angelägen åtgärd är att den personliga servicen på SJ förbättras. Man skall helt enkelt kunna lita på att man får hjälp vid avoch påstigning, och det är åtgärder som inte behöver kosta så mycket. Vpk har i sin motion tagit upp hur viktigt det är att färdmedlen handikappanpassas, och det är ytterst angeläget. Riksdagen har redan beslutat att färdmedlen inom en tioårsperiod skall anpassas. När det gäller terminalers anpassning pågår f.n. en beredning inom regeringskansliet för att utse en ansvarig myndighet. I en moderatmotion begärs att regeringen tar initiativ till en kartläggning av vad som gjorts och vilka planer som finns. En begäran om en sådan inventering hos alla berörda organ på transportområdet har kommunikationsdepartementet nu gått ut med. Dessutom har transportrådet också vidtagit en kartläggning av terminalers anpassning. I en socialdemokratisk motion föreslås att handikapporganisationerna blir representerade i transportrådets styrelse.

Det är en fördel att riksfärdtjänsten kopplas till transportrådets övriga arbete med handikappanpassning av färdmedlen. Då får samma organ och samma människor ansvar för färdmedlens anpassning och kan se konsekvenserna när det brister, nämligen ökade kostnader för riksfärdtjänsten. Det är alltså bra att samma organ har hela ansvaret. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 23 och avslag på motionerna.
Fru talman! Jag vill gärna påpeka för Margareta Persson att anledningen till våra besparingsförslag är att vi vill säkra de framsteg som gjorts, bl.a. på det sociala området. Om vi nämligen inte uppnår ekonomisk balans i samhället kan mycket spolieras. Och det är tyvärr så, att vägen till ekonomisk balans måste gå via nedskärningar i statsbudgeten. Detta är dock inget hinder för att vi uppnår samma grad av social service — ja, t.o.m. bättre service — i landet. Det kan ske genom finansiering utanför statsbudgeten. Jag vill också påminna Margareta Persson om att jag i anförandet sade att riksdagen då beslutet om försök med riksfärdtjänsten fattades ansåg att en begränsning i fråga om antalet resor skulle gälla och att nämnden för riksfärdtjänsten skulle komma med det förslaget. Det framgår också av budgetpropositionen att föredragande statsrådet oroar sig för kostnaderna och aviserar att det kan bli nödvändigt med en begränsning av antalet resor. Jag tycker inte, att det är obefogat att man har ett tak beträffande det antal resor som får tas ut. Det är ju kutym redan nu beträffande den kommunala färdtjänsten. En förskjutning mot vanliga kollektiva trafikmedel är naturligtvis också ett sätt att göra kostnaderna lägre. Att få en bättre samordning med vanliga färdmedel är samtidigt viktigt, inte minst för att de handikappade gärna vill ha det så. Vi brukar prata om normaliseringsprincipen, dvs. en normalisering av situationen för de handikappade. En handikappanpassning av kollektivtrafikmedlen är väldigt angelägen, och den bör prioriteras. Men den kostar mycket pengar. Det betyder att återhållsamhet med statens utgifter är en nödvändighet för att investeringar på trafikmedelssidan skall kunna ske.
Fru talman! Margareta Persson antydde att de icke-socialistiska partierna skulle vara mindre intresserade av färdtjänst. Låt mig då bara påtala att riksfärdtjänsten infördes 1979 då vi hade en majoritet för de icke-socialistiska partierna. Det var faktiskt under den tiden som riksfärdtjänsten infördes, och ingen av oss har någon annan uppfattning än att den skall vara kvar och utvecklas. Men det får inte ske utan kontroll och utan att man vet vart det bär hän. Margareta Persson var personlig, och det tycker jag att man kan ha rätt att vara med den bakgrund som Margareta Persson har. Jag kan också vara personlig. En av mina bästa vänner drabbades av polio 1961 och blev inte bara rullstolsbunden utan också respiratorsbunden. Jag har också en väninna som har MS sedan många år och är rullstolsbunden. Jag tror därför att jag ganska väl vet hur riksfärdtjänsten fungerar. Vad de kräver är i första hand att det finns ett transportsystem som de kan utnyttja. Det viktiga är att ett sådant har kommit till stånd. Jag anser inte att det ännu fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vad de kritiserar är inte så ofta kostnaderna utan att det inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi har från centerhåll vid ett flertal tillfällen påtalat att SJ inte klarar den här uppgiften på ett godtagbart sätt. Alltför mycket har man fokuserat uppmärksamheten på hjälpmedel i form av lyftanordningar och annat. Men sanningen är att det väsentliga är att SJ-personalen ställer upp på stationerna på samma sätt som SAS-personalen ställer upp på flygterminalerna. Jag tror mig veta att den nuvarande SJ-ledningen hårt arbetar för att få till stånd en bättre och positivare inställning hos personalen när det gäller att klara handikapptransporterna. Gör man det uppnår man — precis som Margareta Persson säger — sänkta kostnader. För att ingen skall tro någonting annat vill jag också tala om att centern inte har föreslagit något annat anslagsbelopp än regeringen, nämligen 88 miljoner. Men när vi ser en kostnadsutveckling framöver som regeringen själv tydligen hesiterar inför anser vi det rimligt att man innan man permanentar systemet skall ha skaffat sig bättre erfarenhet. Därför bör man avvakta att de utredningar som man själv begärt blir slutförda. Det är i det syftet vi har ansett att man bl.a. bör begränsa antalet starkt subventionerade resor. Däremot har vederbörande naturligtvis gott av att handikappanpassningen på SJ efter hand blir allt bättre.
Fru talman! Först till Görel Bohlin. Återhållsamhet med statens utgifter innebär i det här fallet återhållsamhet med den personliga friheten för gravt handikappade. Rune Torwald sade att centern vill ha till stånd en utveckling av riksfärdtjänsten. Men i betänkandet säger ni ju nej till den utveckling som regeringen föreslår! Medelvärdet på resandet är 1,7 resa per person. Som här har sagts är det bara 8 90 som har gjort mer än tre resor. Av de 13 000 personer som förra året åkte med riksfärdtjänsten är det 50 personer som åkt mera frekvent. En person har rest en gång i veckan. Är det den personen eller dessa personer som motiverar att centern och moderaterna redan nu vill införa begränsning Eftersom ni nu säger nej till att frivilligt engagemang i föreningsliv skall berättiga till riksfärdtjänst måste jag fråga: Skall inte demokratin gälla också för handikappade? Skall de inte kunna åta sig uppdrag i små föreningar? En liten fattig förening riskerar alltså att av kostnadsskäl inte kunna välja en handikappad till förtroendeuppdrag, därför att resorna blir dyra. Men centern och moderaterna anser inte att man bör få riksfärdtjänst till det. Varför skall den som är så gravt handikappad att han måste åka taxi eller specialfordon tvingas gå igenom en utredning varje gång? Ni säger nej till att man skall få ett generellt tillstånd. Det betyder att man ökar byråkratin. Har man ett kroniskt handikapp förändras inte det särskilt ofta — det är alltså en byråkratisk omväg att inte säga ja till ett generellt tillstånd. Jag måste fråga er som annars talar mycket om den enskildes frihet: Varför skall det inte gälla handikappade? Det är alldeles riktigt, som Görel Bohlin och även Rune Torwald säger, att regeringen i propositionen säger att kostnaderna kan bli höga; därför måste man titta på olika sätt att få ned utgifterna. Men när vi i dag går att fatta beslut i den här frågan föreslår regeringen inte begränsningar nu utan håller frågan öppen för att se om det finns andra metoder att få ned kostnaderna, t.ex. en bättre service på SJ, en bättre samordning, osv. Det intressanta är varför moderaterna och centern redan nu vill låsa sig för en begränsning, om man kan hitta andra metoder som gör att man kan få ned kostnaderna.
Fru talman! Det är inte för att begränsa den personliga friheten som vi har föreslagit att man skall sätta tak för utnyttjandet. Vi föreslår ett tak för utnyttjandet redan nu därför att vi anser att det är ofrånkomligt att man har regler för utnyttjandet. Nödvändigheten av det har också, som jag tidigare sade, aktualiserats såväl av riksdagen som av departementschefen. Nämnden har i sin rapport kommit fram till att man kan göra en kostnadsbesparing på ca 20 76 om man begränsar utnyttjandet. Jag antar att Margareta Persson delar uppfattningen, att det allra viktigaste om man skall använda pengarna på ett riktigt sätt — till förmån för de handikappade — är att satsa dem på en handikappanpassning av transportmedel. Under dessa förutsättningar är det alldeles nödvändigt att man håller igen på reseutnyttjandet, annars försenar man handikappanpassningen. Som jag sade tidigare föranleds en stor del av kostnaderna av enbart 8 9o av resenärerna. Det utgör i stor utsträckning vad som kan sägas vara tjänsteresor. Detta bör således betalas av organisationerna eller av arbetsgivaren.
Fru talman! Jag kan i stort sett instämma i vad Görel Bohlin har sagt. Jag vill bara notera att vi inte är främmande för att det på sikt kan bli så att man ger vissa generella tillstånd. Men vi anser att man först skall ta fram bestämmelser som skapar en likformig tillämpning — att man vet vilka regler som gäller för att generellt tillstånd skall ges att använda bil. Det kan t.ex. gälla i ett område där det över huvud taget inte finns tillgång till kollektiva trafikmedel. Men vi anser att hela frågan i dag inte har kommit så långt att man skall kunna permanenta en sådan ordning, utan tillgång till de utredningar som är på gång och avslutade. IT alla andra sammanhang brukar vi här i riksdagen säga att vi först skall ha utredningarna på bordet och se vad dessa innebär — sedan kan vi fatta beslut. Men av någon anledning väljer regeringen att gå motsatt väg — först tar man ett beslut, sedan får man se vad utredningarna kommer fram till.
Fru talman! Det är ofrånkomligt att man har regler, säger Görel Bohlin. Är det verkligen så? Det är inte ofrånkomligt när det gäller andra människor —- för dem sätter vi inte upp några regler för hur många gånger man får resa med tåg eller flyg. Men i detta sammanhang är det tydligen ofrånkomligt. Det står inte någonting i er reservation om att de pengar som ni inte vill anslå till riksfärdtjänsten genast skall överföras till en handikappanpassning av färdmedlen. Därför litar jag inte riktigt på det som Görel Bohlin här sade. Rune Torwald säger att det är en praxis att man först skall utreda innan man fattar beslut om saker. Riksfärdtjänsten har utretts under fyra år — man har haft en försöksverksamhet så länge. Därför anser regeringen att det nu äntligen är möjligt att permanenta den. De 8 20 som moderaterna och centern nu i praktiken vill begränsa riksfärdtjänsten för är yngre och aktiva människor som genom riksfärdtjänsten har kunnat bli aktiva i samhället. Det skulle vara intressant att höra vad ni skall säga, när ni nu vill tala om för dem att de hädanefter bara skall få åka två gånger per år.

Fru talman! Kommunikationerna är av avsevärd betydelse för de handikappades möjligheter att delta i samhällets olika aktiviteter. Anpassningen av olika färdmedel för att tillgodose de handikappades behov av tillgång till kollektiva färdmedel måste ständigt förbättras.

försök med riksfärdtjänst. Det är tillfredsställande att kommunikationsministern i årets budget föreslagit permanentning av denna verksamhet. Den försöksverksamhet som folkpartiregeringen föreslog och som började i juli 1980 har under försöksperioden inneburit att 13 000 personer vid ett eller flera tillfällen kunnat företaga resor med riksfärdtjänst. I samband med beslutet om försöksverksamheten inrättades en särskild nämnd, nämnden för riksfärdtjänst, och under de år som försöksverksamheten pågått har enligt nämndens mening samlats sådant faktamaterial att det är lämpligt att nu permanenta en transportservice åt handikappade. Av försöksverksamheten framgår att det finns ett behov av den transportservice som riksfärdtjänsten utgör. För många gravt handikappade blir eljest kostnaderna för en längre resa mycket höga jämfört med vad som är fallet för resenärer i allmänhet. Trots en pågående förbättring av de kollektiva färdmedlen kommer behovet av riksfärdtjänst att bestå. I en enkät bland dem som använt riksfärdtjänsten har 60 26 angett att de inte alls kunnat resa om inte riksfärdtjänsten funnits. Att så stor andel av dem som kunnat resa på detta sätt uppgett att det varit deras enda möjlighet att företaga resor är ett klart bevis för det stora behov som finns. Under försöksverksamheten har ju också konstaterats att efterfrågan ständigt ökat och ännu inte börjat avtaga. Med tanke på det dokumenterade behov som har redovisats av en fortsatt riksfärdtjänst är det en anmärkningsvärd njugghet som kommunikationsministern visat mot den fortsatta verksamheten. Redan innan man vet vilka behov som faktiskt kommer att finnas av riksfärdtjänst talar ministern om att begränsa verksamheten.

Av propositionstexten och reservationen är det inte svårt att ana sig till en framtida koalition mellan m och s i syfte att begränsa de handikappades möjligheter till riksfärdtjänst. Enligt vad jag erfarit är nu också en överenskommelse i sikte mellan nämnden för riksfärdtjänst och taxinäringen, som innebär att näringen åtar sig att med en särskild beställningscentral för hela riket söka samordna dessa resor i syfte att effektivisera verksamheten och därmed minska kostnaderna. Allt som kan göras för att effektivisera riksfärdtjänsten är naturligtvis värdefullt och bör kunna nyttjas till att komma de handikappade till godo. Från folkpartiet är vi beredda att ta ansvar för de reformer som vi har varit med om att införa. Ett sådant ansvar kan ibland innebära att man tvingas till omprioriteringar i syfte att bättre uppnå uppställda mål i tider av resursknapphet, men vi är inte beredda att acceptera att en reform får vidkännas inskränkningar redan innan den har hunnit att utvecklas.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
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för att Olle Grahn i den här frågan visar att folkpartiet inte går i moderaternas ledband; det gäller ju inte i så många frågor nu för tiden. Sedan säger Olle Grahn emellertid att kommunikationsministern visar en anmärkningsvärd njugghet när han nämner ordet begränsningar. Jag vill bara påpeka att Olle Grahn var närvarande när det här betänkandet behandlades. Han har ingen reservation, han har inget särskilt yttrande. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare: När vi nu går att fatta beslut om att permanenta riksfärdtjänsten finns inga begränsningar med i beslutet.
Fru talman! Av Margareta Perssons inlägg tidigare i debatten förstår jag att vi i väldigt stor utsträckning delar uppfattning i den här frågan. Vi befinner oss också i majoritet tillsammans i utskottet. Men Margareta Persson har säkert själv läst i kommunikationsdepartementets förslag att man redan nu talar om vissa begränsningar i den fortsatta verksamheten. De begränsningarna kan vi inte i dag ställa upp på, utan vi tycker att den här verksamheten är så angelägen att man inte skall belägga den med begränsningar innan den är genomförd.
Fru talman! Det var synd att Olle Grahn inte förde fram sin synpunkt i en reservation. Kommunikationsministern säger i propositionen att det finns anledning att överväga åtgärder som begränsar dessa kostnader, men han anför en hel rad olika sätt att begränsa kostnaderna, och det är det diskussionen handlar om. Man kan alltså hitta andra medel att få ner kostnaderna än att just begränsa resorna.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att man vidtar också andra åtgärder för att begränsa kostnaderna. Det är jag helt med på, och jag står ju också på utskottsbetänkandets majoritetslinje. Men i kommunikationsministerns förslag finns det vissa uttalanden som pekar mot att man vill söka en ytterligare begränsning, och det har vi inte velat acceptera från folkpartiet.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande 23 angående anslag till riksfärdtjänst m.m. behandlas en motion av Börje Nilsson och mig — 1983/84:1282 — som gäller huvudmannaskapet för riksfärdtjänsten. I propositionen och utskottsbetänkandet talar man om att huvudmannaskapet skall övergå till transportrådet. I den slutrapport som nämnden för riksfärdtjänst lämnat kräver handikapporganisationerna att konsumentgruppen skall få ett reellt inflytande över verksamheten i fortsättningen. Eftersom transportrådet har ansvaret för föreskrifterna för handikappanpassningen av de kollektiva färdmedlen och fortsättningsvis handläggningen av riksfärdtjänsten, bör representanter för handikapporganisationer ingå i transportrådets styrelse. Det är naturligtvis bra att man bildar en referensgrupp under transportrådet, men det hade varit ännu bättre om man sett till att de handikappade även hade fått plats i transportrådets styrelse. Att de handikappade vill ha medinflytande då det gäller riksfärdtjänst är ju självklart — det är ju de handikappades resor som det gäller. Och då anser vi att ett medlemskap i transportrådets styrelse är det bästa sättet som man kan bevaka frågorna på. Vi finner att den vägen är bättre än att delta i referensgruppen. Det här är ju en ytterst viktig jämlikhetsfråga, anser de handikappade. Det är ju också så — enligt gjorda undersökningar — att 60 20 av de resor som gjordes aldrig hade blivit gjorda, om man inte hade haft riksfärdtjänst. Och det här visar ju också på det väldigt stora behov som riksfärdtjänsten fyller. Många människor — som är gravt handikappade — skulle inte ha möjlighet till ett miljöombyte, om man inte hade haft riksfärdtjänst. Detta är ju otroligt betydelsefullt för dem. När en del människor talar om att de handikappade är ute och reser i onödan, så är ju ett sådant tal alldeles felaktigt. Enligt gjorda undersökningar har 92 96 av resorna fallit inom ramen tre resor per år, och då är det ju alldeles onödigt med en begränsning av antalet resor. Vi är alltså bestämda motståndare till varje slags begränsningsregel. De färdtjänstberättigade betalar kostnaden för en andra klass tågbiljett, och det blir alltså en dryg kostnad för dem som anlitar riksfärdtjänsten. Fru talman! Sedan är det naturligtvis också så, att den färdtjänstberättigade måste använda specialfordon, exempelvis taxi, eftersom han inte kan utnyttja de kollektiva färdmedlen. De kollektiva transportmedlen är i dag inte anpassade efter de handikappades önskemål. Detta gör naturligtvis att de handikappade blir utestängda från de kollektiva färdmedlen. I fråga om det här måste dock erkännas att de kollektiva färdmedlen under senare år blivit bättre handikappanpassade — men många handikappade kan i dag ej utnyttja de kollektiva färdmedlen. Fru talman! Jag ber att avslutningsvis få yrka bifall till motion 1983/ 84:1282.
Fru talman! Jag vill till Ingvar Björk säga att jag tror att handikapprörelsens inflytande blir tillfredsställande genom att rörelsen får ha en represen tant i den rådgivande nämnden. Transportrådets styrelse behandlar ju sådana saker som järnvägslinjers vara eller icke vara, taxiersättning för Gotland, transportstöd, taxitillstånd osv. Det är frågor där jag inte tror att handikapprörelsen har så mycket att säga och där jag tror att den rådgivande delegationen fyller en större funktion. Såvitt jag förstår finns det inte heller några formella hinder att låta t.ex. representanter för den rådgivande nämnden adjungeras till transportrådets styrelse när handikappfrågor behandlas. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de moderata reservationerna i trafikutskottets betänkande 20. I reservation 1 tar vi upp frågan om flygplatserna i Stockholmsregionen — en fråga som har utretts bl.a. av luftfartsverket i utredningen om trafikflygplatser i Stockholmsregionen. Verket konstaterade att det krävs två flygplatser i Stockholmsregionen. Man sade också att Arlanda är regionens huvudflygplats och att den klarar av den trafik som staten har ansvaret för, men att det behövs en ny flygplats för bl.a. allmänflyget och att Bromma flygplats bör vara kvar. Utredningen konstaterade att det finns fyra lösningar på flygplatsproblemet i Stockholmsregionen: 2. Arlanda skulle kunna kompletteras med ett nytt flygfält för allmänflyget, men då behövs det ytterligare en bana, en tredje bana, på Arlanda. 3. Arlanda samt en flygplats i Stockholmsområdet, men denna måste då vara mycket kvalificerad vad beträffar utrustning. 4. Slutligen kan man tänka sig byggande av en större flygplats, som dock blir väldigt dyrbar. Man fastslår sammanfattningsvis att Bromma ur luftfartens synpunkt bör bibehållas så länge som möjligt. Fru talman! Bl. a. mot bakgrund av denna utredning har vi moderater diskuterat ekonomin när det gäller flygplatsfrågan. Vi har i vår motion påpekat att för att det skall bli god ekonomi i en flygplats måste man ha reguljärflyg också, eftersom allmänflyget ger så små intäkter. Vi har också sagt att enbart en allmänflygplats innebär ett kommunalt huvudmannaskap. Skulle det fortsättningsvis bli enbart allmänflyg på Bromma, är flygplatsen alltså Stockholms kommuns ansvar. Ganska nyligen har luftfartsverket gjort en kompletterande rapport, som bygger på den utredning jag nämnde nyss. Där tittar man på olika andra alternativ. Man säger bl.a. att alternativet flygplats på F 18/Tullinge skulle kosta ganska mycket pengar.

Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 tar vi upp frågan om de orimligt höga kostnaderna för besiktning av luftfartyg. Vi säger att den nuvarande avgiftssättningen snarast bör omprövas och att man skall ha avgifter som är direkt relaterade till den verkliga kostnaden för besiktningen. Jag yrkar bifall till reservation 2. I reservation 3 tar vi upp problemet med sammanblandningen av myndighetsfunktion med affärsverksamhet i de statliga affärsverken. I luftfartsverket gäller det framför allt flygsäkerhetstjänsten, som har en myndighetsfunktion. Vi anser att det är mycket viktigt att man skiljer flygsäkerhetstjänsten från den affärsdrivande verksamheten. Luftfartsverkets uppgifter, vad gäller de statliga flygplatserna, kan bedrivas i bolagsform, menar vi. Detta skulle ge bättre förutsättningar för verkets affärsverksamhet, bl.a. vad beträffar finansiering och t.ex. i fråga om upplåning. Vi har utvecklat detta i vår motion och i vår reservation. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Bara ett kort påpekande. Frågan om Bromma flygplats är inte bara en kommunal eller en regional fråga, som den nu ser ut att utvecklas till, eftersom det förs förhandlingar mellan luftfartsverket och ”berörda kommuner”, som det står i utskottsbetänkandet. Frågan om linjetrafik på Bromma — och då ett statligt huvudmannaskap — är i allra högsta grad en nationalekonomisk fråga. Det är en fråga om att en flygplats skall kunna bära sig eller om den regelbundet skall gå med underskott och kosta stat och kommun mycket pengar. Fru talman! Med denna komplettering vill jag återigen yrka bifall till våra reservationer.

Fru talman! Bl. a. genom den utredning som Sven-Gösta Signell åberopar vet vi att Arlandas kapacitet redan är högst begränsad. Framför allt begränsas den ytterligare genom att så mycket av allmänflyget spontant har flyttat över till Arlanda. Utredningen säger också att det behövs en tredje och eventuellt t.o.m. en fjärde startbana beroende på vilken alternativ flygplats man kan räkna med i Stockholmsregionen. Utredningen förordar helt klart Bromma såsom det trafiktekniskt och ekonomiskt bästa alternativet.

Fru talman! Moderaterna på Norrlandsbänken har i motion 1802 av Per Petersson m.fl. fört fram viktiga synpunkter på flygets betydelse för de delar av vårt land som kännetecknas av stora avstånd och därför höga kostnader för resor och transporter. I motionen framhåller vi: ”Flyget har ett mycket bra konkurrensläge gentemot andra färdmedel på de långa Norrlandslinjerna. Stora avstånd mellan start och landning och högt procentuellt utnyttjande av flygplanens kapacitet är faktorer som sänker flygföretagens kostnader per passagerare och fraktkilon. Vi anser att SAS och LIN på grund av flygets goda konkurrenssituation har alltför höga taxor på ordinarie flygresor och på flygfrakt på Norrlandslinjerna. Detta är hämmande för näringslivet. Staten är stor ägare i de mycket lönsamma flygbolagen SAS och LIN. Staten bör genom regeringen använda sitt ägarinflytande till att sänka flygets priser på långa avstånd i Sverige till självkostnadsnivå. Detta vore i linje med den regionalpolitik norra Sverige behöver och som regeringen säger sig vara positiv till.” Vi avslutar motionen med att yrka att riksdagen uttalar att regeringen skall verka för lägre flygpriser för längre avstånd i Sverige. Utskottet skriver relativt positivt om motionen. I gamla tider hette det ”välvilligt”. Men till regeringen vill utskottet inte säga någonting. Det beklagar jag. Det skulle behövas. Vi hade en debatt här i kammaren den 26 april med kommunikationsminister Curt Boström. Där diskuterades en utredning som Norrbottens länsstyrelse låtit göra. Utredningen visade för Norrlands del, framför allt beträffande övre Norrland, att flygpriserna på fem år hade stigit mycket mer än andra flygpriser. Flygpriset för sträckan Malmö-Umeå-Göteborg hade stigit med 134 20 på fem år, och det fanns också andra siffror som var mycket skakande. Jag ingår i glesbygdsdelegationen, och vi har arbetat för att de här avlägsna delarna av Sverige skall bli föremål för en annan och mer gynnsam politik när det gäller transporter. Det är inte rättvist som det nu är. Jag tyckte att Curt Boström, som själv är norrlänning och säkert förstår de här sakerna, från början var alltför tveksam till vad utredarna kommit fram till. Mot slutet av debatten hade han emellertid en annan ton. Jag tror att det hade varit värdefullt om utskottet i dag mycket kraftigare understrukit betydelsen av det här. Jag är ledsen över att inte ens moderater och centerpartister — som har den största förståelsen för Norrlands problem och de stora möjligheterna vid en riktig politik — inte har haft ett enda ord att säga i ett särskilt yttrande. Men det kommer kanske nästa gång. Det är med besvikelse man konstaterar att svenska folket i allmänhet inte ser på Norrland som någonting annat än en koloni, som har många viktiga råvaror och värdefull energi, som kan skickas söderut. Sedan vill jag ta upp motion 1768 av Görel Bohlin och tre moderata Norrlandsriksdagsmän. Det är en bra motion, även om jag ställer mig litet tveksam till ett uttryck i motionen, där man talar om ett avlägset läge. Det är kanske onödigt skrämmande. Annars finns det saker i motionen, som det är värt att än en gång understryka. Bara det faktum att det fortfarande behövs motioner om detta är ett bevis för hur liten förståelse det övriga Sverige har för de stora avståndens land och dess befolkningsproblem. I kammaren — eller förr i kamrarna — har vi försökt att åstadkomma en ändring. Tidigare har jag exempelvis talat om Gunnarns flygplats, som ligger i Västerbotten och som också kan serva Arvidsjauroch Arjeplogområdet. Så sent som i mars månad, när kulturutskottet var i Västerbotten, framförde representanter för kommunerna där uppe vikten av att Gunnarns flygplats är öppen. Militären, som har flygplatsen, är också villig att ta emot civil trafik. Men det finns ett hinder, eftersom det vid trafik utifrån måste finnas tull. Problem och åter problem. Sven-Gösta Signell sade att flyttningen till Arlanda var bra, och det är riktigt i stort sett, men han har inte någon känsla för att t.ex. jag två gånger i veckan förlorar en värdefull halvtimme. Alla företagsrepresentanter från övre Norrland upplever samma sak. Man kan fråga sig om det inte hade gått att lösa problemen på Bromma genom ombyggnad, så att det hade blivit pengar över till flygplatser i t.ex. övre Norrland. Jag tycker att vad Görel Bohlin och hennes medmotionärer skriver i sin motion är någonting som bör läsas. För protokollet kan jag upprepa vad de betonar, nämligen att det i olika avseenden är viktigt med likvärdiga förutsättningar i olika delar av landet, att resultaten av de ekonomiska åtgärderna inte har varit så uppmuntrande hittills och att man måste kompensera för de långa avstånden. Flygtrafiken framstår som ett fördelaktigt alternativ. Det var det lilla jag ville ha sagt här i dag, fru talman!

Fru talman! Om Sven-Gösta Signell har något förstånd bör han begripa att det var ett exempel som jag tog— jag sade t.ex. Vi har ju alla de som, enligt en utredning som länsstyrelsen i Norrbotten har gjort, mer och mer är hänvisade till att ordna sina affärer genom flygning till Stockholm. Utöver de höga flygpriserna — som har gått upp så mycket på fem år — drabbas de av den ökade kostnad som trots allt restiden mellan Arlanda och Stockholms centrum innebär.

Fru talman! I detta betänkande från jordbruksutskottet behandlas en proposition från regeringen angående den skogliga utbildningen och en viss utökning och även en viss förändring av denna. I stor utsträckning är det ett positivt och bra förslag, men vi har haft en del synpunkter på det sätt på vilket förändringarna skett. Från centerpartiet har vi haft motioner angående en kombination av den skogliga utbildningen och jordbruksutbildning, och vi har haft motioner rörande fördelningen av utbildningen på Umeå resp. Uppsala. Det har också funnits enskilda motioner som rört frågan om hur det beslut som riksdagen en gång fattade om utlokaliseringen till Umeå har följts upp. Vid behandlingen av detta ärende i jordbruksutskottet har det förekommit hearings, och vi har fått information från berörda parter. Denna information har gjort att vi inte i reservationer följt upp de motionskrav som gällde fördelningen av utbildningen mellan Umeå och Uppsala. I motionen från centern har vi gett uttryck för vår uppfattning att även jägmästarnas marknadsinriktade utbildning sista året skall förläggas till Umeå. Vi har emellertid fått vissa uppgifter från personer i Umeå som handlägger dessa frågor. Sedan har vi inte följt upp denna fråga. Man anser nämligen att det är riktigt att behålla nuvarande system. T. v. litar vi på att man gjort en riktig bedömning. I nämnda motion har vi också tagit upp frågan om att man i viss mån kunde kombinera den skogstekniska utbildningen med jordbruksutbildning. Enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut skall det ju vara en kombination av jordbruk och skogsbruk. Vi från centerpartiet anser att det i stora delar av vårt land är en naturlig och riktig företagsform. Det är därför viktigt att de som skall jobba med sådana här saker får en sådan utbildning att de kan sköta sina företag på ett bra sätt. Det är emellertid inte säkert att man väljer både skogsbruksutbildning och jordbruksutbildning. Därför bör skogsteknikerutbildningen kunna kombineras med någon form av jordbruksutbildning. Den möjligheten bör kunna finnas beträffande vissa utbildningsplatser. Tidigare har vi framfört samma krav när det gäller jordbruksutbildningen, dvs. att det på vissa platser skall finnas möjligheter till utbildning i skogsbruk. Utskottsmajoriteten skriver att detta krav kan tillgodoses genom att jägmästarna i viss mån får jordbruksutbildning. Även skogsmästarna och lantmästarna skall ha vissa möjligheter till en kombinerad utbildning, och det skulle vara bra. Men det löser inte det problem som vi uppmärksammat. Det är nämligen den enskilde brukarens utbildning som ligger till grund för vår motion. Mot den bakgrunden har vi reserverat oss. Vi menar att man bör eftersträva en sådan lösning beträffande skogsteknikerutbildningen som jag här redogjort för. Det är viktigt ur den synpunkten att den som vill satsa på både jordbruk och skogsbruk i glesbygd också skall ha god utbildning på jordbrukssidan. Det gäller alltså den vars arbete till övervägande del består i skogsbruk men som valt skogsteknikerutbildning i stället för jordbruksutbildning. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 i detta betänkande samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den skogliga utbildningen måste efter hand anpassas efter de nya kunskapskrav som växer fram i en näring där avverkningsmetoder, skogsodlingsvolym och tillväxtbetingelser genomgår genomgripande förändringar. Jordbruksutskottet har i huvudsak anslutit sig till förslagen i proposition 1983 84:33 har endast två reservationer fogats. Reservation 1 tar upp frågan om undervisningen i skogsteknologi vid Umeå universitet. Kravet på en sådan utbildning tillmötesgås i någon mån i utskottets skrivning. Man föreslår nämligen att en lektorstjänst i skogsteknologi inrättas i Umeå. Från kvalitetssynpunkt, och även för att den tänkta undervisningen skall ha nödvändig bredd och kompetens, är utskottets förslag otillräckligt. För Umeåregionen är en teknisk satsning mycket värdefull. I fråga om strävandena att utveckla Umeå universitet har den föreslagna enheten en given plats. I en skrivelse till ledamöterna i jordbruksutskottet har Sveriges Jägmästares och Forstmästares riksförbund utvecklat sin syn på teknologienheten i Umeå. Man refererar först förslaget om en lektorstjänst: ”Vi bedömer att detta inte är en tillräcklig förstärkning utan föreslår i samråd med SACOJ/SR istället en professur samt två tjänster som assistenter vid den skogsteknologiska enheten på Skogshögskolan i Umeå.

Riksförbundets insikter i frågan är obestridlig. I den gemensamma reservationen från vpk och folkpartiet har vi utvecklat en del av de skäl som finns för att ge Umeå universitet en professur i skogsteknologi samt två assistenttjänster inom samma ämnesområde. I motion 2710, med Georg Andersson, John Andersson och Arne Nygren som motionärer, tar man upp samspelet mellan tillgängliga resurser och uppställda mål och säger: ”Skogshögskolans forskning i Umeå riskerar att bli ensidig när kompetens i teknik och kvalitetsfrågor helt saknas. Vi ser det i dag som ytterst väsentligt att söka finna helhetslösningar på de skogliga problemen och att få till stånd ett intimt samarbete mellan tekniker och biologer.” Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 i jordbruksutskottets betänkande 1983/84:33.

Herr talman! Först en liten bakgrund: Det var vid behandlingen av 1979 års budgetproposition som riksdagen fattade beslut om en översyn av hela den eftergymnasiala skogliga utbildningen. I maj 1980 behandlade utskottet en motion av Svante Lundkvist m.fl. där det krävdes att riksdagen hos regeringen skulle anhålla om att en utredning tillsattes med uppgift att se över den skogliga yrkesutbildningen. Motionen blev sedan bifallen av riksdagen. För att vara korrekt är det alltså den nuvarande jordbruksministern, som för resten finns i kammaren nu, som har initierat frågan. Under utskottsbehandlingen har ingen företrätt någon annan uppfattning än vad som sägs i propositionen, nämligen att nuvarande utbildning av skogstekniker behöver utökas, vilket också med tydlighet framgick av skogsutbildningsutredningens analys. Man behöver bara läsa platsannonserna i fackpressen för att få en klar bild av vad svenskt skogsbruk i dag efterfrågar. Det är främst planläggare och skogstekniker. Förslaget i propositionen innebär otvetydigt en förbättring av den skogliga utbildningen. Det är därför av stort värde att antalet elevplatser genom utökningen i Skinnskatteberg nu kommer att ökas från 90 till 120 per år. Förutom de 30 nya platserna i Skinnskatteberg kommer skogsteknikerutbildning som hittills att genomföras i Värnamo, Bispgården och Gammelkroppa, och den förlängs med en termin till två år.

Det förutsätts redan i propositionen att exempelvis skogsmästarutbildningen i viss utsträckning kan användas för kombinationer med bl.a. jordbruksutbildning — som det kan finnas skäl för — för den som avser äga och driva ett större kombinerat jordoch skogsbruksföretag. Vi har från majoritetens sida därför avstyrkt reservation nr 2. I den andra reservationen, som Paul Lestander har berört, har Börje Stensson och Paul Lestander pläderat för en kraftfull satsning på undervisningen i skogsteknologi i Umeå. Som Lestander nyss anförde anser reservanterna att en skogsteknologisk enhet bör inrättas i Umeå, vilket skulle kunna bli ett mycket viktigt element i Umeåregionens vidare utveckling. Nu har departementschefen för sin del framhållit att han anser sig ha övervägande skäl som talar för att det avslutande årets marknadsinriktade utbildning liksom nu sker i Uppsala. Detta var en uppfattning som också delades av representanter för lantbruksuniversitetet, som uppvaktade utskottet när vi behandlade den här frågan. Jag har därför förståelse för om centerpartiet, som Lennart Brunander nyss sade, inte har följt upp kraven i de motioner som rör denna fråga. Det rådde nämligen en total enighet bland dem som deltog i uppvaktningen om att det, som någon då framhöll, torde vara värdefullt att man nu får arbetsro, och att inga nya förändringar initieras från riksdagen. Det bör få ankomma på styrelsen för SLU att närmare besluta om utbildningens huvudsakliga innehåll och uppläggning och att därvid även ange bl.a. hur utbildningen på resp. orter skall organiseras. Med det här anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationer som finns fogade till detta betänkande.

Herr talman! Gunnar Olsson sade i sitt anförande att skogsteknikerutbildningen i huvudsak skall vara för dem som skall syssla med skogsbruk. Däremot tyckte han, precis som det står i utskottsbetänkandet, att när det gäller skogsmästare och lantmästare kunde man ha en viss kombination för dem som har större företag. Jag tycker för min del — och det är det vi har försökt föra fram i reservationen — att det finns precis lika starka motiv för att ha en kombination för dem som skall kunna sköta de mindre skogsoch jordbruksföretagen. Där kanske skogen är den större delen, men det kan också finnas en viss jordbruksdel som man behöver ha en särskild utbildning för att kunna klara. Därför tycker jag att det finns motiv för de krav vi har ställt. De motiven är lika starka som de som gäller skogsmästaroch lantmästarutbildningen. Jag tycker att den biten är bra, men jag tycker inte att det räcker.

Herr talman! Såvitt jag kunde förstå gällde lantbruksuniversitetets uppvaktning främst frågan om jägmästarutbildningen. Den andra delen gäller frågan om inrättandet av en skogsteknologisk enhet, som i och för sig också föreslås i jordbruksutskottets betänkande. Men ytterst gäller det frågan om kvaliteten och tjänsternas placering. Därför hör denna uppvaktning inte riktigt samman med den här frågan, som handlar om kvaliteten på och omfattningen av en skogsteknologisk enhet i Umeå.

Herr talman! Om jag börjar med det sista spörsmålet först, gällde uppvaktningen i hög grad det som Paul Lestander här talar om. Efter uppvaktningen, som var mycket intressant, sade vi oss att med all respekt för de regionalpolitiska synpunkterna, som framförs i ett antal motioner, kanske det ändå är värt att nämna i det här sammanhanget att det beslut som regeringen tog 1973 skulle utgöra grunden för den fortsatta lokalplaneringen. Beslutet innebar en förläggning av 235 personer till Umeå, 85 till Uppsala, 93 till Garpenberg och slutligen 16 till Stockholm. Enligt de uppgifter som vi i utskottet har fått, bl.a. vid uppvaktningen som jag nämnde om, framkom det att nuvarande antalet tjänster i Umeå uppgår till 248, dvs. ett antal som t.o.m. överstiger det antal som angavs i 1973 års regeringsbeslut. Samma positiva utveckling kan också noteras i Uppsala. Sedan några ord till Lennart Brunander. Jag kan gärna gå med på att reservanterna har rätt i att utbildningsberedningen bör ta all hänsyn till om det från yrkeslivet framförs krav på att det i skogsteknikerutbildningen skall finnas möjligheter att välja bort något ämne och i stället lägga in en utbildning som tillgodoser kraven på kunskaper som passar in på det kombinerade företagets skötsel. Jag är övertygad om att utbildningsberedningen i sådana fall kommer att beakta dessa synpunkter. Styrelsen för SLU är ju partssammansatt, och den gör fortlöpande en översyn av utbildningen. Jag tror inte att vi från riksdagens sida skall gå in och peta i utbildningsprogrammet. Men om det kommer ett klart uttalat krav från yrkeslivet — och jag vill understryka det — anser vi även från majoritetens sida att det inte är fel om reservanternas tankegångar beaktas. Jag är då övertygad om att så också kommer att ske.

Herr talman! Det är ett mycket klart uttalande från yrkeslivet när Sveriges Jägmästares och Forstmästares riksförbund har understrukit behovet av en professur i skogsteknologi i Umeå och två forskartjänster. Jag behandlade detta mycket utförligt i mitt första inlägg. Det är också klart att man från Umeå universitets sida vill få en höjning av tjänsten från en lektorstjänst till en professorstjänst.